Herr talman! Herr Wickman använde en god del av sina fem kvart till att angripa folkpartiet. Trots att jag bara har sex minuter till förfogande skall han ändå inte komma ifrån att denna debatt först och främst handlar om det sken som regeringen vill framkalla av det ekonomiska skeendet och den verklighet som allmänheten upplever. Vi måste gå några år tillbaka för att helt klargöra detta.

Vi saknar inte exempel härpå i vår omvärld.” År 1969 gällde det ännu så länge framför allt vår omvärld, nu gäller det oss själva. Ser man på den faktiska utvecklingen från år 1966, finner man ett underskott i handelsbalansen på 1,6 miljarder, 1967 på 897 miljoner, 1968 på 1113 miljoner, 1969 1077 miljoner och nu, ackumulerat fram till utgången av april, 1466 miljoner. Valutareserven som åren 1966, 1967 och 1968 alltjämt var över 5 miljarder kronor gick 1969 ned till 3,8 miljarder och är i april 1970 bara 3 492 miljoner. Regeringen har alltså grundligt misslyckats med att uppnå det minimimål som man uppsatte år 1966. År efter år har finansministern talat om vikten av att förbättra balansen i utrikesbetalningen, och år efter år har han i myndig ton förklarat att nu skulle det kunna bli förbättringar. År efter år har han avvisat tvivlare. Nu är man framme i det läget, att man i årets reviderade finansplan slår fast att man måste skära ner i existerande utgiftsprogram för att över huvud taget bereda något utrymme för annan reformverksamhet. Och herr Wickman erkänner här i dag att på den korta tid — några veckor — som har gått sedan man lade fram den reviderade finansplanen har det uppstått skäl för en mindre gynnsam bedömning än man har i finansplanen. Nog hoppar denna regering från tuva till tuva så att man kan undra, om inte en av tuvorna till sist skall råka stjälpa hela lasset. Men i denna brydsamma situation, som regeringens ekonomiska politik har fört oss in i, är det nödvändigt att vi alla är villiga att medverka till de nödvändiga besparingsåtgärderna, och vi har också klargjort att vi vill delta i en stabiliseringskonferens. En sådan är särskilt angelägen nu. Den skulle inom ramen för en lugnare prisoch kostnadsutveckling kunna skapa förutsättningar för bättre realinkomstökningar. Men den skulle också vara ett forum där besparingsförslagen verkligen skulle kunna prövas. I den radiointervju och i de uttalanden som herr Wickman talar om har jag angett vissa allmänna målsättningar för vad man skulle kunna nå fram till under sådana överläggningar. Men jag har också sagt att man går inte in i sådana överläggningar med bundna händer och låser fast sig vid ett särskilt konkret förslag. Ang. den ekonomiska politiken, m.m. Herr Wickmans referat är därför missvisande. Han försöker också spela ut det i går av en tidning publicerade punktprogrammet för folkpartiets och centerpartiets gemensamma politiska målsättning. Herr Wickman får väl vänta till den 4 juni och se den exakta texten. Texten i går innehöll en del felaktigheter. Men det är icke fråga om ett program som bara skall gälla till den 20 september, som herr Wickman tycks inbilla sig. Det är riktlinjer för tiden fram till den dagen och för tiden efter den dagen. Jag tror nog att herr Wickman så småningom kommer att märka att det är många i Sverige som är intresserade av dem, även om självfallet alla sådana program kan kritiseras därför att de måste vara relativt allmänt hållna. Till sist en annan sak. Herr Wickman gjorde en mycket storståtlig deklaration här. Han talade om att det var ett mål för samtliga europeiska industriländer att förena en fortsatt snabb reallöneökning med större prisstabilitet. Ja, det är verkligen ett mål. Men i vilken utsträckning kan man tro att den svenska regeringen skall vara kapabel att ge bidrag till detta? Hägringen av en oas under en safariritt kan inte vara overkligare än herr Wickmans framtidsvision på den punkten.

Herr talman! Jag skall svara på frågorna i den tur som de ställdes. Jag börjar med herr Bengtson som gladde sig över att jag som regeringsrepresentant vid OECD-mötet i Paris hade tagit upp den internationella räntefrågan. Han undrade vad det blev för reaktion på ett sådant förslag. Ja, dess värre, herr Bengtson, är reaktionen än så länge inte särskilt positiv. Sådana här förslag möts inte med något större intresse. Dess värre har efter konferensen dessutom en viss glidning uppåt på den internationella räntenivån ägt rum, vilket har samband med att den amerikanska upplåningen på eurodollarmarknaden på nytt börjat stiga. Jag har därför inget hugnesamt budskap till herr Bengtson på denna punkt, men vi betraktar det som självklart att vi, och detta inte bara i vårt eget intresse utan i allas intresse, skall driva den här frågan vidare. Vi gör det inte i någon förhoppning att nå snabba resultat, men om vi inte börjar med att ta upp frågan blir ju möjligheterna att nå resultat ännu mindre än de är i dag. Jag förstår sedan inte vad det kan tjäna till att som herr Bengtson här säga, att om jag i Paris skulle föreslå en internationell nedtrappning av räntenivån, varvid självfallet de länder som bestämmer de internationella räntenivåerna måste vara med, så skulle detta kunna tolkas som om mitt partis företrädare i bankofullmäktige skulle föreslå en isolerad svensk diskontosänkning. Detta är väl ändå, herr Bengtson, att litet grand sätta bankofullmäktiges anseende i fråga. Vi skall inte heller tillmäta den norska ränteutvecklingen den betydelse av förebild som herr Bengtson gör, helt enkelt därför att den norska kapitalmarknaden är av ett helt annat slag än den svenska. Över huvud taget är de norska ekonomiska och finansiella förbindelserna över gränserna helt andra än de svenska. Den politik som är möjlig, eller låt mig säga har varit möjlig, i Norge är icke tillämpbar i en helt annan ekonomi som den svenska. Av herr Bengtson fick vi också höra något som vi hör så oerhört ofta, nämligen en jämförelse av bruttonationalproduktens stegringstakt i olika länder. Jag tycker att herr Helén sade en sak som jag vill instämma i: Låt oss tala så om verkligheten att människorna känner igen sig! Det här bollandet med bruttonationalproduktstegringstakt i olika länder och jämförelser dem emellan tror jag inte leder oss ett steg närmare vare sig problemets lösning eller det sätt på vilket människorna upplever sina problem i dagens samhälle. Bruttonationalproduktens ökning är ointressant så länge vi inte talar om vad som har hänt med arbetstiden under samma tid, och det gäller inte minst under en längre period. Om en nation väljer att ta ut standardökningen i form av kortare arbetstid, så är det orimligt att stå här i talarstolen och säga att bruttonationalprodukten stiger långsammare i det landet än på andra håll där man ännu inte har förkortat arbetstiden och anföra detta som bevis för en dålig regeringspolitik. Ni tycker kanske att jag tjatar på den punkten, men för att återigen komma tillbaka till mötet i Paris vill jag nämna att en av huvudpunkterna där var just en mycket stark kritik mot att använda bruttonationalprodukten som mått på människornas levnadsstandard och därmed också ökningstakten som mått på hur ekonomierna har utvecklats. Det som är intressant i en internationell jämförelse är ju hur produktiviteten har utvecklats. Hur mycket får vi ut av en viss given arbetsinsats och hur utvecklas den prestationsförmågan hos oss i jämförelse med andra länder? Det är den enda fråga som är ekonomiskt intressant i sådana här jämförelser. Om man gör den som jag anser självklara och rättvisande jämförelsen, så kommer herr Bengtson till sin glädje att finna att Sverige intar en topposition. Herr Bohman valde att i väldigt stor utsträckning polemisera mot mig som om jag bara hade hållit en fjärdedel eller en sjättedel av mitt anförande. Faktiskt var mitt anförande, som — det får jag väl erkänna — i och för sig kom till litet slarvigt i går kväll därför att jag hade en del andra viktiga saker att göra, i all sin ofullkomlighet tänkt att uppfattas såsom en helhet. Jag fick ett intryck av att herr Bohman satt och retade upp sig på början och gjorde anteckningar om den, vilka sedan inte stämde med fortsättningen av mitt anförande. Därför blev det kanske en sned balans i herr Bohmans inlägg. Jag använde ett uttryck, som herr Bohman inte tyckte om. Jag nämnde talet och ryktena om att den svenska kronan borde devalveras. Det finns personer som har sagt så under de gångna åren. Jag skall inte ta upp det igen, men en ledamot av bankoutskottet agerade på ett sätt som var oansvarigt. Men sådant tal förekommer och har gjort det då och då under det senaste året. När jag säger att detta tal är enfaldigt, är det inte ett angrepp på ett politiskt parti, herr Bohman, utan det är en direkt beskrivning av vad jag menar att det talets innebörd verkligen är. Det är nämligen — jag upprepar det — enfaldigt att tro att en devalvering skulle lösa något väsentligt ekonomiskt problem för oss med den ekonomi vi har. Jag nämner detta såsom en kommentar till de exportsiffror som jag tog fram. Inte minst därför att oppositionen talar så ivrigt om att vår ekonomi är mer eller mindre vanstyrd, var det helt naturligt för mig angeläget att såsom grund för vår fortsatta debatt slå fast att vår ekonomi i grunden är stark samtidigt som den har problem som vi måste lösa. Men just därför att vi har en stark ekonomi, kommer vi också att ha möjlighet att lösa problemen. När jag säger att våra problem är strukturella och skall angripas med strukturella medel, menar jag att de inte är problem som man löser på kort sikt. Vi kan givetvis alltid på kort sikt återställa och skapa ett överskott i vår betalningsbalans — om det vore vårt enda och allt överskuggande mål — genom en mycket drastisk nedpressning av den inhemska efterfrågan. Men vi är inte nödsakade att föra en sådan politik, eftersom vi har resurser att ha en så pass lång anpassningsperiod att vi inte behöver tillgripa några drastiska åtgärder. Det vore också en politik, som på lång sikt vore ineffektiv därför att den skulle minska framstegstakten och i sina omedelbara verkningar dessutom få sociala återverkningar, vilka vi avvisar. Vår politik är — även om det tar lång tid innan den mognar till resultat — inställd på att lösa de strukturella problem som ligger under, och därvid ämnar vi använda strukturella medel. Men det kanske var en litet kortfattad och alltför slarvig formulering.

Detta påverkar vår kreditpolitik och alldeles påtagligt uppläggningen av budgetpolitiken samt alla de olika politiska instrumenten. De är ännu relativt ofullkomliga naturligtvis, och en del av dem är nya.

Det skulle föra alltför långt att gå in i detalj på dessa frågor — det skulle strängt taget bara innebära en upprepning av hela diskussionen kring den ekonomiska politiken. Herr Bohman drog nog litet för långtgående slutsatser i fråga om min inställning till de företagare som är med i den här s.k. aktionen. Jag har redan redovisat min inställning gentemot dem, och den står jag för. Däremot kan naturligtvis annonsen som sådan och dess utformning ha — och har väl — ett partipolitiskt syfte. De enskilda företagare som har engagerat sig i aktionen har däremot nog inte gjort det i partipolitiskt syfte.

Herr Stefanson tog upp flera intressanta frågor, som jag dock här inte skall gå in på. Mycket i herr Stefansons resonemang inger förhoppningen — en förhoppning som jag alldeles säkert tror kommer att infrias — att den delegation för de mindre och medelstora företagens problem, som herr Stefanson kommer att ingå i, kommer att bedriva ett mycket fruktbärande arbete. Herr Stefanson kanske dock missförstod mig på en punkt, nämligen när jag sade att herr Bohman kunde ifrågasätta ifall herr Stefanson tillhörde oppositionen i sin egenskap av folkpartist. Med detta syftade jag inte ett ögonblick på herr Stefanson personligen och inte heller på folkpartiets inställning till de mindre företagen. Vad jag syftade på — med anledning av herr Heléns inlägg — var folkpartiets uppträdande över huvud taget i den stora politiska stabiliseringsfrågan och = folkpartiets ovilja att redovisa ett eget ställningstagande. Det är på den grundvalen som jag säger att man kan ifrågasätta om folkpartiet representerar en opposition. Herr Dahlén och många andra talar om vilket kritiskt läge vi befinner oss i och hur överansträngd vår ekonomi är: vi måste skära ned och gallra bland olika reformprogram. Man framställer saken så att vårt land skulle befinna sig i något slags krissituation. Det bestrider jag bestämt. Den känsla av otillräcklighet i fråga om resurser som föreligger beror inte på att dessa resurser skulle vara små eller växa långsamt, utan är ett uttryck för de utomordentligt starka krav som vi ställer på dessa resurser. Se på den långtidsbudget som har lagts fram och som i den här debatten har tagits till intäkt för att vårt land befinner sig i en krissituation.

Sedan vill jag beröra herr Dahléns bidrag till diskussionen hur man skall se på politik. Mycket ofta när herr Dahlén beskriver oss får man ett obehagligt intryck av folkpartiets uppfattning om politik och politisk verksamhet. Herr Dahlén talar om vad vi kan göra för att skapa en bättre industriell miljö här i landet. Med industriell miljö menar han då inte i och för sig de konkreta och reella ting som behövs i form av utbildning, en fungerande arbetsmarknad, kapitalförsörjning, forskningsresurser, effektiva marknadsorganisationer, effektiva samarbetsmöjligheter mellan företagen inbördes samt mellan samhällsorganen och företagen. Detta lägger jag rent tekniskt in i begreppet när jag talar om industriell miljö. Men enligt herr Dahléns uppfattning innebär industriell miljö att man skall vara verbalt positiv mot näringslivet. Det verkar som om detia är det viktigaste, samt att vi skulle avstå från vad herr Dahlén kallar valårsskall på näringslivet. Jag tycker att det är ett fantastiskt sätt att beskriva den diskussion som pågår om näringslivets ställning i det starkt föränderliga samhället i vårt land och i andra länder. Det som sägs i våra valrörelser är ingenting annat än det vi säger i riksdagen och i våra propositioner om de sakfrågor vi behandlar. En person som uppfattar denna diskussion som valårsskall, som någonting vi tar fram tillfälligt och sedan inte står för, har en upplevelse av hur politik fungerar som är djupt oroande. Jag skulle önska att herr Dahlén kunde delta litet flitigare i vår egen valrörelse, så att han i denna fråga — liksom i andra frågor — kunde tala på ett sådant sätt att vi och andra människor känner igen verkligheten. Detsamma gäller herr Helén. Han läser upp olika prognoser om det under de senaste åren ständigt upprepade målet för den ekonomiska politiken på de två punkter där våra aktuella problem finns och kommer att finnas framöver. Herr Helén kommer att kunna läsa upp dylika uttalanden också vid behandlingen av framiida finansplaner och säga, att regeringen har misslyckats med att lösa problemen. Givetvis skall oppositionen hävda att regeringen har misslyckats och kräva att regeringen lyckas bättre än den gör. Men vad är det som herr Helén i verkligheten säger och vilken politik är det som han i verkligheten själv förordar? Jag kommer ihåg en enda budget från denna period, som från folkpartiets sida har betygsatts som en riktig och rimligt avvägd budget, nämligen den för budgetåret 1964/65. Den budgeten visade sig i efterhand vara alltför svag. Det är den enda budget som folkpartiet har godkänt från början. Beträffande alla andra budgeter under hela denna period har folkpartiet lagt fram Ööverbud. Med överbud menar jag självfallet inte att det är fel att framlägga ett annat förslag än regeringen om ett visst anslag. Regeringens prioritering är naturligtvis inte helig på något sätt! Men särskilt om man, som folkpartiet nu gör här i kammaren, anför att regeringens politik inte är tillräckligt effektiv, måste det vara fråga om överbud om man konsekvent försvagar budgeten, som man har gjort i folkpartiet. I hela denna debatt har jag icke hört ett enda konkret förslag från folkpartiet om hur politiken bättre skall kunna förverkliga de mål som folkpartiet naturligtvis måste dela — och som alla måste dela — nämligen återställande av balansen i vår utrikeshandel och dämpad prisstegringstakt. Vi skall nog läsa ert program ordentligt när det kommer i tryck. Det händer ibland att man kan instämma i vad Expressen skriver. Jag antar att tidningen finns tillgänglig här i våra läsrum. Expressen har nämligen Ang. den ekonomiska politiken, m.m. gjort en mycket riktig beskrivning av det program vi kunde läsa i går. Tidningen säger nämligen att det är ett bedrövligt dokument.

Herr Helén anklagar här regeringen för bristande ansvar för den ekonomiska utvecklingen. Det enda folkpartiet har föreslagit — här gäller det partiet och inte bara herr Helén personligen — har de facto år efter år varit en svagare politik som, om regeringen hade följt den, skulle ha inneburit att situationen i dag verkligen hade varit allvarlig. Vad är herr Helén beredd att göra i dagens läge? Han är, säger han — och det är ju en enastående politisk insats — beredd att medverka i en rundabordskonferens. Men han vill inte vara bunden av några konkreta förslag. Något litet konkret uppslag, herr Helén, till vad en sådan konferens skulle kunna handla om kunde väl folkpartiet, som ju inte helt saknar resurser för att tänka och läsa, ändå tala om för väljarna. Eller är det samma sak som med det här bedrövliga dokumentet — att det också är frågor som man får börja resonera om efter den 20 september?

Herr talman! Låt mig först instämma i det allmänna resonemang som herr Helen förde i sin replik. Jag kunde inte göra det från min plats, eftersom herr Helén i anförandet också hade några speciella '"nterna synpunkter på mittenpartiernas program. kan man naturligtvis föra på det sätt som industriministern gjorde. Vi är ju alla medvetna om att bruttonationalprodukten är ett mycket svårhanterligt begrepp. Men det säger ändå rätt mycket i den internationella jämförelsen om vilka resurser de olika länderna har, Kan man öka bruttonationalprodukten med en procent, har man därmed kommit upp på en högre resursnivå. Produktivitetsbegreppet är för övrigt kanske ännu svårare att fixera än bruttonationalproduktsbegreppet — det vet industriministern lika bra som jag. Vad som är intressant med produktivitetsbegreppet är att det är ett relativt mått. De som använder detta dementerar dem som vill lägga absoluta tal — kronor och ören per capita — som grund för jämförelser. Och det är mycket mera intressant att göra sådana relativa jämförelser om vi med hjälp av dem vill försöka skåda in i framtiden. Jag är medveten om att jag i stor utsträckning polemiserade mot en sjättedel av industriministerns uttalanden. Men det är inte lätt att nyansera när man disponerar en femtondel av den tid som industriministern själv använde. Dessutom är det berättigat att göra som jag gjorde, ty herr Wickmans resonemansg är betecknande för det sätt på vilket ekonomisk debatt brukar föras från socialdemokratins sida. Man blandar, som herr Helén sade, ihop ”sken och verklighet”. I vissa sammanhang är allting hundraprocentigt bra. Regeringen räknar sig till godo allt beröm, det finns inga svarta moln på himlen. Men när man så småningom börjar komma under fund med att fakta talar emot och när man befinner sig i en församling som kan genomskåda de vackra vyerna och de vackra skisserna, då söker man sig ned på jorden och börjar resonera i konkreta termer. På något sätt var industriministerns anförande betecknande för detta å ena sidan det överdrivet positiva, å andra sidan ett realistiskt resonemang som gör att vi alla kan följa med och som gör det lättare att utbyta meningar. Jag vidhåller att det är fel att använda ordet ”enfaldigt” i diskussion om devalvering, därför att det gör argumentationen svagare. Vi behöver inte föra en argumentation i sådana termer när vi diskuterar om vårt land skall devalvera eller inte. Jag vet inte på hur många hundra möten jag har stått och försökt göra klart för åhörarna, herr Wickman, att devalvering nu vore ett definitivt felaktigt instrument. Det är klart att man kan komma i en situation då man tvingas att devalvera. Men för vår ekonomi i dag vore det vanvett om vi själva skulle vidtaga en sådan åtgärd. Därför tycker jag att diskussioner i vilka man väver in enfaldighetsbegreppet i varje fall inte skall föras i Sveriges riksdag, inte minst därför att man försvagar starka argument.
Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Om inte herr Wickman säger något alldeles sensationellt har jag inte för avsikt att fortsätta debatten. Jag vet att det finns intresse för att vi skall sluta den utan alltför lång tidsutdräkt. Anledningen till att jag här begärde ordet var något ganska egendomligt som herr Wickman gjorde sig skyldig till. Han försökte påstå att jag ansåg att politisk verksamhet i fråga om att förbättra den industriella miljön var liktydigt med att uttrycka sig vänligt i ord om företagsamheten. Men större delen av mitt anförande sysslade ju uteslutande med frågan hur vi skall kunna förbättra miljön för företagsamheten i Sverige. Det var ju det, herr Wickman, som mitt anförande till stor del handlade om. Sedan gjorde herr Wickman om detta till ett krav att ”uttrycka sig vänligt”. Jag tror inte att det är så många människor inom företagsamheten och löntagarorganisationerna som enbart fäster avgörande vikt vid hur herr Wickman uttrycker sig, om han uttrycker sig mer eller mindre snällt. Vad de främst bryr sig om är de åtgärder som regeringen vidtar eller inte vidtar för att åstadkomma denna förbättrade industriella miljö. Det är bra att även ett statsråd kan konstatera — efter fem veckors funderande — att man har gjort en hel del felbedömningar. Det är hedrande för en politiker att erkänna det. För svenska folket skulle det självfallet ha varit ännu bättre om herr Wickman dragit några slutsatser av sin nya bedömning av situationen. Jag hänvisade till en enda sak — för att fatta mig kort skall jag bara ta upp den. Den utlåning som nu kan ske från kreditinstituten är fyra tiondelar av den utlåning som var normal per månad under första halvåret i fjol. Den olja som skall driva investeringsökningen är ju krediter, i den mån företagen inte har likvida medel — och det har inte alla. På den punkten kom herr Wickman inte med något annat än ett konstaterande att det förelåg vissa svårigheter, ingenting om mer olja. Det är bra att man inser att man har bedömt läget fel. För svenska folket skulle det ha varit ännu bättre om socialdemokratin visste vad man skulle göra i det nya läget. Herr Wickmans anförande bekräftar att socialdemokratin inte vet det.
Herr talman! Om jag inte hörde fel sade statsrådet Wickman i sitt långa anförande att det var slarvigt hopkom met — han hade haft så liten tid i går kväll — och ytterligare en gång beto nade han att han använde en slarvig formulering. Varför då fortsätta med slarviga, nedsättande och närmast slafsiga uttalanden om ett annat politiskt parti? Det är litet rörande när herr Wickman måste citera Expressens ledaravdelning. Jag tänker då på den karakteristik som den förre statsministern gjorde av den ledaravdelningen. Finns det inga andra sanningskällor att tillgripa? Folkpartiets budgetförslag har de senaste aktuella åren inneburit förändringar inom ramen för en promille av den väldiga budget som det är fråga om. Regeringen har tidigare slagit fast att sådana marginalförskjutningar icke påverkar den väsentliga bedömningen av budgetens inriktning. Man har också sagt att det viktiga är inte själva budgetbalansen i sig, utan det är innebörden av de åtgärder man föreslår, i vilken mån man exempelvis skapar utrymme för produktiva investeringar. Våra ändringsförslag har gått i den riktningen genom att exempelvis inom ramen för denna promille yrka på exportfrämjande och andra produktivitetsfrämjande åtgärder. Men det viktiga är att regeringen nu själv säger, att man kommit i en situation, där man måste göra stora nedskärningar. Jag kan hänvisa till herr Höök. Jag kan hänvisa till herr Feldt, jag kan hänvisa till finansministern själv. Jag hoppas att herr Wickman inte väljer den vägen som statsministern använde i Malmö, nämligen att påstå att det som står i den reviderade finansplanen, om att det är nödvändigt att göra nedskärningar i existerande utgiftsprogram, inte skulle vara någon nyhet. Det står ju där klart och tydligt att man gör detta uttalande som ett tillägg till tidigare direktiv till verken. Vi befinner oss i ett läge där regeringen uppenbarligen är så förlamad i fråga om förmåga att själv handla att den vädjar till oppositionen om konkreta uppslag för att lösa de problem som regeringen själv skapat. Kan en regering mera entydigt erkänna sin brist på egna initiativ?

Herr talman! Jag tror inte att herr Bohman och jag behöver fullfölja vår teoretiska diskussion om bruttonational produktsbegreppets användbarhet. Det är i alla fall nyttigt att vi har haft den diskussionen här i dag, eftersom sådana nationalproduktsjämförelser spelar en stor och enligt min mening vilseledande roll i den offentliga debatten.

Jag hoppas bara att herr Bohman antingen uppträder inför samma församlingar där herr Holmberg varit tidigare eller att herr Bohman direkt talar om detta för herr Holmberg. Till herr Dahlén får jag säga att jag tycker han får bestämma sig nu om hur det är med regeringen och näringslivet. Det spelar ingen roll om man uttrycker sig mer eller mindre snällt, säger han, utan det är fråga om de faktiska åtgärderna. Ja, det är precis vad jag har sagt i nästan alla diskussioner om förtroendefrågan. Det viktiga är den politik vi bedriver, de program vi fastställer. Det måste vara viktigare än vilken terminologi som förekommer i debatten. Nej, herr Dahlén! Det finns ett för det svenska näringslivet verkligt dåligt program, och det är folkpartiets år efter år i riksdagen upprepade budgetprogram. Ur den synpunkten är och har den socialdemokratiska regeringen verkligen varit den svenska industrins starka stöd genom att vi, trots folkpartiets, trots moderata samlingspartiets och trots centerpartiets överbud, drivit den budgetpolitik som vi genomfört. Herr Helén missförstår mig avsiktligt när jag frågar om han inte ändå i grunden måste uppleva det som förnedrande att icke kunna komma med något konkret förslag om en alternativ budgetpolitik. Då säger han att det är ynkligt av oss att be om förslag. Nej, herr Helén, det är inte för att vi inte har tillräckligt många förslag eller instrument att använda som vi ber oppositionen om råd. Min fråga till herr Helén är uteslutande betingad av ett demokratiskt renlighetskrav.

Vilken är herr Heléns bedömning i dag? Är det besparingsprogrammet som presenterades för ett par dagar sedan, är det anställningsstoppet, som herr Helén nyligen redogjorde för i radio, eller är det den stora expansiva utgiftskatalogen, där jag verkligen inte för att karakterisera den behöver åberopa Expressen? Dess karakteristik är i detta fall fullständigt självklar. Men eftersom formuleringen var väl skriven tyckte jag att det var lika bra att använda mig av den för att åstadkomma en rationalisering också i mitt eget arbete.

Herr talman! Herr Wickmans kritik skulle vara befogad om det vore fråga om att vi från oppositionens sida presterar verkliga skuggbudgetar. Vi har klargjort att med de kanslimässiga resurser vi har och med den tid som står till vårt förfogande lägger vi inte fram några generella skuggbudgetar, utan vi inriktar oss på att göra punktmarkeringar på de områden där även en riksdagsmajoritet skulle kunna följa våra förslag, om den ville visa litet generositet. Vi har i övrigt inskränkt vårt motionerande till principiella motioner på längre sikt för att bidra till en utveck ling som — det har vi sett många gånger — det går att få regeringen att vara Nu frågar herr Wickman vilken vår bedömning är i dag. Jo, det är att vi i grunden har en stark ekonomi i Sverige. På den kan vi bygga även långsiktiga och krävande expansiva samhällsförändringar. Men regeringens politik har i år försatt oss i en så brydsam situation att även besparingsaktioner av den typ som finansministern aviserat i den reviderade finansplanen är nödvändiga. Vi har sagt att vi är beredda att vara med om en stabiliseringskonferens och dela ansvaret för vad som skulle komma ut av den men att vi inte vill binda våra händer i förväg. Vi befinner oss alltså i en akut situation där besparingsåtgärder är nödvändiga. Men den beskrivning som herr Wickman ger kammaren, att vi skulle vilja föreslå ett totalt anställningsstopp, är fel. Har man redigerat bort några av de reservationer som jag gjorde i radiointervjun är väl herr Wickman oskyldig till sitt misstag. Jag klargjorde där att det icke var frågan om några sådana fullständiga bindningar från vår sida. Sluta inte denna debatt, herr Wickman, med att anklaga ett oppositionsparti för bristande mod.

Herr talman! Det är egentligen skattefrågorna som skall diskuteras när kompletteringspropositionen lägges fram, men de har tidigare diskuterats i denna kammare, och jag vågar påstå att bevillningsutskottets betänkande denna gång mera fått en registrerande karaktär. Vad som finns kvar är vänsterpartiet kommunisternas motioner, som ingen i utskottet har yrkat bifall till, och därutöver finns de moderatas motioner om skrivelse till Kungl. Maj:t om sådana ändringar i den statliga beskattningen Ang. den ekonomiska politiken, m.m. att den enskildes arbetsoch sparvilja stimuleras. Man får förmoda att motionärerna med stimulerande åtgärder avser sänkningar i progressionen och en del andra stimulerande effekter genom skattelättnader. Bevillningsutskottets majoritet hävdar att detta kostar lika mycket som det smakar. Utskottsmajoriteten har tidigare varit mycket kallsinnig till premier för sparande i form av skattelättnader utöver de sparavdrag som redan i dag finns. Redan detta avdrag ger olika stora effekter, beroende på var den skattskyldige finns på progressionsskalan. Att man ändå kan godkänna dessa regler beror framför allt på att de innebär förenklingar när det gäller taxeringsförfarandet. Vi håller med om att den utjämningspolitik som det socialdemokratiska partiet för, och framför allt den utjämningspolitik som finns i skattepaketet, kanske inte alltid gynnar det enskilda sparandet. Det är nämligen så att den som har stora inkomster och får skattelättnader kan spara mera, medan den som har små inkomster och får skattelättnader behöver använda pengarna till sin konsumtion. Bevillningsutskottets majoritet är inte berett att offra jämlikheten för att till varje pris öka det personliga sparandet, även om vi tycker att hushållssparandet och det personliga sparandet är en mycket viktig faktor. Utan detta sparande och utan sparande över huvud taget kan ju inga investeringar ske. Det är möjligt att jämlikhetspolitiken också varit orsaken till nedgången i det personliga sparandet, men det personliga sparandet har ersatts av ett annat — kollektivt sparande, företagssparande och mycket annat sparande. På grundval av en OECD-rapport diskuterade för någon tid sedan herr Bohman och jag frågan om hushållssparande. Jag ville då ha fram hur stort det totala sparandet var enligt OECD-rapporten, men herr Bohman var inte villig att lämna den uppgiften — det är möjligt att han inte hade den. Jag har nu skaf fat fram en uppgift från OECD. Den är hämtad från deras rapport för år 1968, vilket är den senaste som finns tillgänglig. Denna rapport visar att när det gäller näringslivets investeringar i dollar per capita har Sverige den största investeringstakten, och det är just den investeringen man räknar som det stora sparandet. Vi ligger jämsides med Amerikas förenta stater, trots att 1968 var ett år då vi inte investerade särskilt mycket här i Sverige. Rapporten omfattar 22 länder. Om man utgår ifrån att denna investering inom näringslivet är landets totala sparande, ligger Sverige på åttonde plats bland dessa 22 länder när det gäller sparandets andel av bruttonationalprodukten. Då är även de stora länderna medräknade, och vi ligger hack i häl på dem som ligger närmast framför oss. Jag vill med detta ha sagt att Sveriges totala sparande ett år som 1968 inte var så dåligt som herr Bohman kanske ville göra gällande vid vår diskussion. även om det personliga sparandet inte låg i topp, så låg det heller inte i botten det året. Trots att vi ligger bra till är förmodligen ändå sparandet för litet här i landet. Att vi i dag har kreditrestriktioner och prishöjningar talar för att sparandet är för litet. Men herr Bohmans förslag om skattelättnader kräver, om man inte vill minska den statliga verksamheten, en ökad statlig upplåning. Det är inte alls säkert att det som den enskilde medborgaren skulle spara genom en skattelättnad skulle resultera i ett verkligt sparande — det kan ju också gå åt till ökad konsumtion. Herr Bengtson hävdar att statens upplåning redan är för stor, men han föreslår inga förbättringar av statens inkomster eller någon utgiftsbeskärning. Som tidigare sagts uttrycker man i allmänna ordalag att man ”vill vara med om det”, men man har inte något konkret förslag. Bevillningsutskottets majoritet hävdar att någon försvagning av budgeten inte får komma i fråga och yrkar därför av Låt mig sedan, herr talman, eftersom detta är en ekonomisk debatt, ta upp ett par saker som inte finns angivna i kompletteringspropositionen eller i bevillningsutskottets betänkande. Jag skulle vilja anknyta till den diskussion som fördes i valutafrågan för två dagar sedan och föra in vad skattesidan betyder vid valutaflykt. De s.k. försäkringar som tecknas utomlands, antingen livförsäkringar eller kapitalförsäkringar, har en skatteeffekt också. Jag tar upp frågan därför att ett par taxeringsintendenter ställt yrkanden i prövningsnämnderna att CEPA-försäkringar skall godkännas som försäkringar och därmed beviljas de skattepreferenser det är fråga om. Prövningsnämnderna har godkänt detta. Oberoende av vad som kommer att hända vid den kommande juridiska bedömningen av CEPA-försäkringarna, har skatteflykten redan inträtt. Det finns ingen möjlighet att göra något åt detta därför att prövningsnämndernas beslut står fast. Man säger då att dessa kapitalförsäkringar inte kan ha så förfärligt stor effekt därför att de inte är avdragsgilla vid inkomstbeskattningen. Men de har en annan väldigt stor effekt, och jag tar upp frågan därför att jag anser att något måste göras. Man har inte längre avdragsrätt för pensionsförsäkringar i utlandet. Men när någon tecknar en svensk kapitalförsäkring tas denna tillgång inte upp vid förmögenhetsbeskattningen. Personen i fråga kan emigrera till ett annat land och så småningom få ut sin försäkring där. Frågan om den skattemässiga bedömningen av försäkringarna är mycket allvarlig. Jag vill till kammarens protokoll anteckna, att jag anser att det är synnerligen angeläget att man verkligen gör någonting åt de stora försäkringsavdrag som i dag görs, antingen det nu gäller kapitalförsäkringar eller pensionsförsäkringar. Jag kan anföra ett aktuellt exempel i frågan om skatteflykt. En man kan låna 10 miljoner kronor och därmed minska sin förmögenhet med denna summa ur förmögenhetsskattesynpunkt. Han får avdragsrätt för den erlagda räntan därför att han inte har 10 miljoner kronor utan måste låna upp pengarna. Han får alltså avdragsrätt för räntan vid inkomstbeskattningen, samtidigt som han kan bringa ner sin förmögenhet. Det är därför synnerligen viktigt att man samtidigt med valutafrågan också behandlar skattefrågan. Kreditpolitiken har i dag behandlats. Jag är glad för att industriministern nämnde att den överenskommelse som har träffats mellan riksbanken och affärsbankerna om checkräkningskrediterna inte skall tolkas så, att varje företagare som har sin företagskredit ordnad genom checkräkning, till varje pris skall få den nedskuren med 20 procent. Det hela går ut på en omläggning av krediterna som sådana. Det finns nämligen inga hinder för banken att i stället för checkräkningskredit ge fasta lån till de företag det här gäller. Det har sagts att vi har ett totalt kreditstopp här i landet, och jag understryker att vi har en oerhört hård kreditpolitik just nu. Det är alltför svårt att låna pengar, och det är möjligt att kreditpolitiken får bära för stor del av lasset. Jag vill dock slå fast att vi inte har ett totalt kreditstopp, även om man kanske har ett intryck av det. Statistiken för mars månad — jag kan ta statistiken för vilken månad som helst, men mars månad är den sista månaden för vilken det finns fullgod statistik — utvisar att den totala utlåningen från affärsbankernas sida var 6 procent högre i mars 1970 än mars 1969. Visserligen gick en del av lånen åt till bostadskrediter, men det var också en högre utlåning på den övriga sektorn. Då bör man ta i beaktande att jämförelsen görs med utlåningen i mars 1969, då vi hade bakom oss den största kreditexpansion som vi haft på mången god dag. Jag vill alltså säga, att det inte råder något totalt kreditstopp, men Ang. den ekonomiska politiken, m.m. att jag tycker att kreditpolitiken är i det hårdaste laget. Detta gäller alltså affärsbankerna. Jag kan vidare beröra utlåningen i andra banker som inte drabbats så hårt av kreditrestriktionerna. För t.ex. 80 av de största sparbankerna i landet var den totala utlåningen i mars 1970 11,2 procent högre än året tidigare. Jag kan vidare nämna att centralkassorna för jordbrukskredit hade 10,7 procents högre utlåning än året tidigare, och postbanken hade 5,2 procents högre utlåning. Med detta har jag velat säga att man har gjort sig skyldig till ett missförstånd, om man tror att det finns ett absolut idiotstopp på kreditmarknaden, ty det gör det inte. Vi har fortfarande en utlåning, även om det förekommer vissa vågdalar. Har det en gång skett en expansion, måste den en annan gång skäras ner. Den uppgörelse som nu är träffad mellan bankerna och riksbanken innebär att man för maj månad får ligga på 106 procents högre utlåning än man gjorde vid nyåret och att denna utlåning inte får vara högre än 104 procent när vi kommer fram till oktober månad. Herr talman! Jag yrkar bifall till bevillningsutskottets förslag.
Herr talman! Det är närmast för kammarens ledamöters skull och inte för min egen som jag replikerar herr Wärnberg. Herr Wärnberg tog, liksom han gjort tidigare, upp frågan om det totala sparandet i vårt land och hur vårt läge ter sig. Han gjorde sig skyldig till precis det felslut som jag genom mitt första anförande försökte förebygga. I det anförandet sökte jag göra klart för dem av kammarens ledamöter som inte förut kände till hur farligt det är att utgå ifrån absoluta tal i kronor och ören räknat per capita då det gäller investeringsnivå och sparande. Jag påvisade att vi i Sve rige under andra världskriget, då andra länder sysslade med annat, byggde upp en reell investeringsnivå som var mycket hög, och också en hög lönenivå. Den har vi sedan i stort sett bibehållit. Ifrån dessa höga nivåer bör man göra sina bedömningar då det gäller utvecklingen i framtiden. Det krävs alltså mera av oss än av andra för att bibehålla framstegstakten. Det är dyrare att underhålla ett tvåvåningshus än en liten kåk — för att på nytt förenkla debatten. OECD:s statistik för 1968 avser det läge i investeringsoch besparingshänseende i vilket vi då befann oss, men det säger ingenting om det som för mig är väsentligt, nämligen förändringar i tillväxttakten. I det hänseendet har tendensen i Sverige varit sjunkande främst när det gäller hushållssparandet. Det andra sparandet, företagssparandet och AP-sparandet har icke heller varit tillräckligt, vilket utgör en förklaring till att vår produktionskapacitet är så låg att vi i dag inte kan tillgodose den efterfrågan som förefinns i rådande högkonjunktur. Jag gjorde alltså icke någon som helst felaktig beskrivning. Herr Wärnberg har missuppfattat det ekonomiska sammanhang som döljer sig bakom OECD statistiken.
Herr talman! Jag tog bara upp den statistik som herr Bohman själv håller sig med. Han började nämligen med att tala om hur dåligt Sverige hade det ställt enligt den OECD-statistik som då fanns beträffande det personliga sparandet. Även denna statistik har sina brister, och det är farligt att göra internationella jämförelser. Men skall man göra sådana jämförelser, bör man göra det på alla punkter — det var bara detta jag menade. Dessutom är det synnerligen farligt att lita för mycket på statistiken både i absoluta tal i dollar räknat enligt vil ken Sverige ligger utomordentligt väl till liksom per capita i förhållande till BNP. Sverige ligger kanske hyggligare till när det gäller andelen av bruttonationalprodukten än vad statistiken utvisar, ty Sveriges investeringar 1968 baserades i stort sett på icke utländskt upplånat kapital, vilket däremot var fallet i en del länder som låg före oss i statistiken.

Herr talman! Jag skall för min del inte gå in på den allmänna ekonomiska debatt som har förts i dag — jag har redan tidigare sagt min mening på de viktigaste punkterna, nämligen penningoch valutapolitiken. Det finns för mig inte särskilt mycket att tillägga, men jag skall något beröra reservationerna i bankoutskottets utlåtande nr 54. I reservation I under punkten A tar vi upp frågan om den offentliga sektorns tillväxt, som enligt vårt förmenande går för snabbt. Utgiftsstegringen bör enligt vår mening inte gå fortare än ökningen i bruttonationalprodukten. I reservation 2 berörs underskottet i bytesbalansen. Det sägs där och det har sagts även i debatten i dag, att detta underskott är av strukturell natur. Vi anser att man i så fall närmare bör analysera de strukturella förändringar som har inträtt på detta område. I klämmen anges syftet vara att återställa jämvikten i betalningsbalansen. Jag är angelägen om att understryka det krav som framförs i denna kläm. Jag är också glad att kunna säga att det är en gemensam borgerlig reservation. Den skillnad som nu synes mig återstå mellan oss samt folkpartiet och centerpartiet ligger däri, att vi vill ange ett mål för arbetet på att återställa jämvikten och precisera detta mål synligt till en ökning av guldoch valutakassan med 500 miljoner kronor i år, vilken fråga vi ju behandlade häromkvällen. Givetvis vill vi att den nämnda kassans relativa position till bruttonationalprodukten och utrikesbetalningarna bör upprätthållas på en ungefärligen oförändrad och rimlig nivå för framtiden. Jag är optimistisk nog att tro att insikten härom skall vinna terräng med tiden. Ett summabelopp kan självfallet alltid diskuteras till sin storlek, men någon uppfattning måste man ändå ha i en sådan fråga. I reservation 3 vid utskottets hemställan under C anföres att en ekonomiskpolitisk stabiliseringskonferens har särskild aktualitet.

Vi har därvid inte fått stöd av folkpartiet och centerpartiet i vår Ang. den ekonomiska politiken, m.m. rekommendation.

Eftersom jag av de anförda skälen inte ansett mig kunna biträda reservationen, kommer jag i konsekvensens namn att rösta med utskottet men har ingen invändning mot dem av mina partikamrater som önskar stödja reservationen i dess syfte att få till stånd en stabiliseringskonferens. Beträffande reservation 4 under D som gäller frågan om kapitalimport till vårt land vill jag framhålla att jag vid tidigare tillfälle har sagt att jag inte finner det tillrådligt att basera utbyggnaden av vårt lands ekonomi på utländsk upplåning såsom finansministern förordar. Det importerade kapitalets destination och kontrollen av detta gör det tämligen klart att det blir de statliga företagen och socialiseringssträvandena i vårt land som kommer att främjas av en sådan politik. Det kanske till och med är moraliskt tveksamt om det rika Sverige skall begära att få ta knappa internationella kapitaltillgångar i anspråk i nuvarande läge. Detta utesluter inte på något sätt företagsekonomiskt motiverat anlitande av utländska finansieringskällor i affärslivet, vilket är normalt vid ett system av fria kapitalrörelser. Vi önskar som bekant fria kapitalrörelser. Jag har också sagt att jag kan godtaga sådana kortfristiga valutakrediter som finns att få i internationella valutafonden, i det allmänna låneavtalet — förkortat GAB — och genom SWAP avtalen. Dessa lån kan emellertid inte komma till stånd annorledes än genom de officiella kanalerna, d.v.s. stat och riksbank. Det är skälet till att jag inte kunnat biträda den reservation som här önskar att de mindre och medelstora företagens deltagande i den av finansministern aviserade s.k. organiserade kapitalimporten skall särskilt beaktas. Jag vill i stället säga till de mindre och medelstora företagen att dessa liksom hittills bör utnyttja de möjligheter de säkerligen har att i sina affärer med utländska kunder och leverantörer fortsätta att ta affärsmässigt sunda krediter. Det är säkerligen för dem själva både den bästa och tryggaste vägen.

Herr talman! Det är, som tidigare berörts här under den ekonomiska debatten, flera faktorer som i dag utgör en broms på vår produktionsutveckling och vår ekonomiska tillväxt och som utgör ett hinder för en gynnsam utveckling av handelsbalans och valutareserv, bl.a. det förhållandet att vår produktiva kapacitet är mycket hårt utnyttjad. Både våra arbetskraftsresurser och våra produktionsutrustningar är, bortsett från regionala ojämnheter, helt tagna i anspråk och tillåter inte någon väsentlig produktionsökning. Den enda möjligheten att öka vår produktiva kapacitet är att rationalisera och att investera i ny, mera effektiv teknik. En förutsättning för vårt land, med de relativt höga produktionskostnader, som vi har, skall kunna bibehålla sin konkurrenskraft på världsmarknaden är att vi konkurrerar med nya produkter som ligger före konkurrentländernas i fråga om kvalitet och högt utvecklad teknik. Den hårda konkurrensen om den internationella marknaden kräver också ökad satsning på marknadsföring av industrins tillverkning. Allt detta kräver en hög investeringsvilja och hög investeringsförmåga inom näringslivet. Såväl våra knappa arbetskraftsresurser som krav på produkter av hög teknologi förutsätter, om vi skall kunna hävda oss i utlandskonkurrensen, relativt högre insatser av kapital än i länder vilkas produkter och export i förhållandevis större omfattning består av råvaror, halvfabrikat och standardiserade masstillverkningar. Därför måste investeringstakten inom vår industri, både på kort och lång sikt, ligga högt i förhållande till våra konkurrentländer. Tyvärr har så inte varit fallet under de senaste åren. Vi har haft en låg investeringstakt. Investeringarna ökade något under förra året, och nu räknar finansministern med en 15-procentig ökning av investeringarna under nästa budgetar. För den prognosen bör man emeilertid sätta ett stort frågetecken. Det största hindret för en gynnsam investeringsutveckling är de hårda kreditrestriktionerna. Speciellt för de mindre och medelstora företagen har situationen på kreditmarknaden inneburit betydande svårigheter. Det föreligger en stor risk att för landets ekonomi betydelsefulla sektorer av vårt näringsliv allvarligt skadas om kreditrestriktionerna bibehålls med samma styrka som nu. Man möter varje dag vittnesmål om de svårigheter som bristen på kapital medför. Vi läser i dagstidningarna om de aktioner som Smålandsföretag har vidtagit för att fästa allmänhetens uppmärksamhet på den verkligt prekära situationen.

Här kommer många mindre företag i kläm mellan kraven från mäktiga materialoch maskinleverantörer på kortare betalningsterminer å ena sidan och stora betydelsefulla kunder med längre kreditanspråk å den andra. Svårigheterna belyses av det tilltagande antalet konkurser som statistiken visar. Det blir möjligt för mig att belysa detta senare under dagens debatt när statsrådet Sträng besvarar min interpellation om dessa problem. Visserligen är det väl så att den högre konkursfrekvensen beror på hårdare tag från = skatteindrivningsmyndigheternas sida, men det är inte hela sanningen. De hårda kreditrestriktionerna är också en betydande bov i dramat. Jag tror inte att det är någon öÖverdrift att påstå att förhållandena på kreditmarknaden medverkar till en strukturförändring av näringslivet som inte skulle ha ägt rum under normala förhållanden. Företag slås ut inte på grund av ineffektivitet och dåliga varor eller lägre konkurrensförmåga utan på grund av att deras normala finansieringsmöjligheter försvinner. Det bör också erinras om att expanderande mindre företag bar ett relativt högre kapitalbehov men samtidigt mindre möjligheter till självfinansiering, bl.a. på grund av att den gamla produktionsapparaten inte ger tillräckligt stort avskrivningsunderlag. Jag är naturligtvis på det klara med att kreditpolitiken måste användas som medel att förbättra vårt valutaläge, men drastiska restriktioner, som för hårt drabbar hela näringslivet eller en sektor av vår företagsamhet kan allvarligt skada tillväxten av vår produktion och motverka en strävan att öka exporien och förbättra vår handelsbalans. Det finns risk för att vi nått det läge då restriktionerna skadar i stället för att främja vår konkurrenskraft med utlandet och vår ekonomiska tillväxt. I försvaret för valutareserven har kreditpolitiken fått bära en alltför stor börda. Samtidigt som krediterna till näringslivet avsevärt skurits ned har statens och kommunernas anspråk på lånemarknaden ökat betydligt.

Från vårt håll har såväl i januari 1969 som i januari 1970 i motioner till riksdagen understrukits att det statliga upplåningsbehovet för innevarande budgetår underskattas av finansministern, och det har visat sig vara en realistisk bedömning. Det är påtagligt att de finanspolitiska åtgärderna under praktiskt taget hela 1960-talet varit i otakt med konjunkturutvecklingen. Nog är det t.ex. anmärkningsvärt att statens upplåningsbehov under avmattningsåret 1967 70. Det förstnämnda året var upplåningsbehovet 2931 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 3 510 miljoner kronor för i år. Vi har från folkpartiets sida efterlyst system och metoder som gör det möjligt att säkrare och smidigare anpassa finanspolitiken till förändringar i konjunkturerna. Tidigare i år har vi i motioner krävt utredning rörande verkningarna av de finanspolitiska åtgärderna på längre sikt, men beklagligtvis har våra förslag inte accepterats av regeringspartiet. Regeringen anser sig inte behöva ta råd och intryck från annat håll än från experterna i finansdepartementet. Där fians all visdom. Där vet man ailt bäst. Eller är det kanske så att regeringen är orolig för de intryck som en översikt över de senaste årens finanspolitik skulle framkalla? Trots att vår exportindustri arbetar med full kapacitet och ständigt stigande priser har inte jämvikt kunnat uppnås mellan export och import, utan vi nöd gas för första kvartalet 1970 notera ett underskott i vår handelsbalans på över en miljard kronor. Det kan till en del bero på att de senaste årens industriinvesteringar varit otillräckliga för att öka industrins exportkapacitet i så hög grad att balans har kunnat uppnås. Det beror naturligtvis också på höga importsiffror. Nu förutser finansministern ett minskat underskott i handelsbalansen. Underskottet beräknas till 545 miljoner kronor. Vi anser att denna beräkning också varit för optimistisk. Verkligheten har redan, anser vi, korrigerat den. Första kvartalet i år visar nämligen, som jag redan sagt, ett underskott i handelsbalansen på över en miljard kronor. Om finansministerns prognos skulle hålla krävs för resten av året ett exportöverskott på drygt 500 miljoner kronor. Det är väl ingen som tror på ett så kraftigt omslag i vår utrikeshandel som skulle behövas för att denna prognos skulle förverkligas. Årets underskott i handelsbalansen under första kvartalet är det största under i varje fall de senaste 20 åren. Liksom på andra områden inom den ekonomiska politiken har kompletteringspropositionen här givit en alltför optimistisk bild av det ekonomiska läget. Enligt vår mening behöver man sätta in långsiktiga åtgärder för att förbyta handelsbalansens underskott i ett växande överskott, som också kan kompensera det negativa tjänstenettot. Men det kräver att i detta land måste föras en politik som i högre grad stimulerar industriinvesteringarna. De strukturella förändringar, som kan antas ha orsakat en stor del av det ökade underskottet i bytesbalansen, har man inte kunnat klarlägga tillfredsställande. Vi vet inte säkert vari obalansen består; i varje fall är det tydligt att det råder stor osäkerhet om de metoder med vilka obalansen i vår utrikeshandel skall bekämpas. Vi föreslår därför en parlamentarisk utredning med uppgift att snarast undersöka orsaker na till underskottet och framlägga förslag till sådana långsiktiga åtgärder och samhällsekonomiska prioriteringar som kan förbättra betalningsbalansen. I en sådan utredning bör ingå representanter för de politiska partierna samt näringslivets organisationer och arbetsmarknadens parter. En mycket viktig faktor för våra möjligheter att hävda oss på den internationella marknaden är också kostnadsutvecklingen. Kostnadsnivån i vårt land får inte i jämförelse med den i andra länder utvecklas så att vår konkurrensförmåga minskar. Det råder nu internationellt sett starka tendenser till prisoch kostnadsökningar. I vårt land är prisstegringstakten mycket snabb; cirka 7 procent under de senaste tolv månaderna är en oroväckande snabb uppgång. Därmed har den lugna prisutvecklingen under 1968 och första halvåret 1969 brutits. Trots en snabb uppgång under första kvartalet detta år räknar man i den reviderade nationalbudgeten med endast 4,5 procent i prisstegring under hela 1970. Även detta förefaller vara en alltför optimistisk prognos. Det är visserligen antagligt att prisstegringen under resten av året kommer att bli något mindre snabb än den hittills varit under år 1970, men situationen är i alla fall otillfredsställande. Mittenpartiernas krav på en ekonomisk-politisk stabiliseringskonferens har därför större aktualitet än på länge. Får jag i detta sammanhang säga till herr Åkerlund att jag inte riktigt förstår honom när han säger att moderaterna i bankoutskottet i mars månad i ett särskilt yttrande hade uttalat sig för en stabiliseringskonferens men inte fått mittenpartierna med på detta förslag. Om jag inte misstar mig helt, reserverade vi oss för en stabiliseringskonferens och ett ekonomisk-socialt råd. Men herr Åkerlund kunde inte vara med på den reservationen utan valde i stället ett särskilt yttrande. Är inte det den riktiga tolkningen av vårt agerande i utskottet. Det är oförklarligt varför inte rege ringen eller regeringspartiet vill samråda för att söka lämpliga lösningar på de problem som den ekonomiska politiken har att brottas med. Det är oförklarligt varför regeringen är så rädd att ta råd utifrån. Industriförbundets inbjudan, t.ex., till överläggningar under juli månad mellan förbundet och de politiska partierna var ju ett initiativ från näringslivets sida till överläggningar om de aktuella problemen i vår ekonomi. Dessa överläggningar var väl också avsedda att överbrygga den förtroendeklyfta som påstås finnas — och som finns — mellan näringsliv och regering och som inte är till gagn för näringslivet. Men den inviten avvisades. I stället gjordes ett uttalande från visst socialdemokratiskt håll, att det är valtaktiskt klokt att skärpa motsättningarna mellan näringslivet och företagen inför valkampanjen. Jag vill, herr talman, vid detta tillfälle också påminna om de förslag som miltenpartierna framförde under vårriksdagen, syftande till en mer effektiv stabiliseringspolitik. Med det sagda, herr talman, kommer jag att yrka bifall till reservation 2 vid bankoutskottets utlåtande nr 54. I reservationen hemställes om en utredning rörande återställande av jämvikten i betalningsbalansen i enlighet med vad som anförts i reservationen. Jag kommer dessutom att yrka bifall till reservation 3, vari understrykes angelägenheten av att det åstadkommes ett system som möjliggör en snabbare och smidigare anpassning av finanspolitiken till förändringar i konjunkturläget och vari också framhålles att en ekonomisk-politisk stabiliseringskonferens nu har särskild aktualitet. En sådan konferens skulle kunna utgöra underlag för en bred samling kring nödvändiga åtgärder i stabiliseringspolitiskt syfte. Jag kommer också att yrka bifall till reservation 4 a, vari refereras departementschefens meddelande i den reviderade finansplanen att det bör övervägas att i år åstadkomma en viss kapitalim Ang. den ekonomiska politiken, m.m. port i mera organiserade former än den som tidigare ägt rum. Detta uttalande har i ett motionspar — nr 1247 i denna kammare och nr 1460 i andra kammaren — tagits till utgångspunkt för förslag avsedda att tillgodose de mindre och medelstora företagens intressen i detta sammanhang. Reservanterna understryker dessa företags stora betydelse för vår ekonomi. Framför allt är det för dessa företag, som jag tidigare framhållit, nödvändigt att skapa ökade kreditresurser, och då vi nu är i ett läge då kapitalimport övervägs, är det angeläget att inte dessa företag ställs åsido. En organiserad upplåning bör kunna komma till stånd genom olika kreditinstitut med syfte att tillhandahålla krediter även åt de mindre och medelstora företagen. Det kan finnas olika former för upplåning av utländskt kapital. Vi anser att såväl privata som statliga kreditinstitut bör kunna komma i fråga som förmedlare av det utomlands upplånade kapitalet.

Herr talman! Jag vill bara söka klara ut frågan om stabiliseringskonferenserna, så att det blir riktigt.

Där finns alltså icke något yrkande om en stabiliseringspolitisk konferens. Men i motiveringen till detta yrkande finns ett uttalande av följande lydelse: ”Rådet skulle även kunna medverka till att få till stånd stabiliseringspolitiska konferenser.” Det är ett allmänt hållet uttalande, herr Stefanson. Samtidigt finns till detta utlåtande fogat ett särskilt yttrande, som jag just har åberopat. Där säger vi: ”De närmaste framtidsutsikterna för vårt lands ekonomi ter sig emellertid så ovissa att frågan om en rundabordskonferens i stabiliseringssyfte borde upptagas till prövning utan onödigt dröjsmål.” Jag är bara glad åt det förhållandet att själva idén har accepterats av folkpartiet och centerpartiet. Det är alldeles i sin ordning. Orsaken till att jag inte kunnat biträda den nu nämnda reservationen har jag nyss redogjort för. Det sammanhänger med att jag då skulle ha fått lov att skriva på folkpartiets och centerpartiets partimotioner om den ekonomiska politiken, vilket självklart inte varit möjligt, eftersom vi har egna partimotioner.
Herr talman! Det kanske är onödigt att föra en debatt om upphovsmannarätten till stabiliseringskonferenserna, men nog vet herr Åkerlund som gammal ledamot av bankoutskottet att initiativet till rundabordskonferenser i stabiliseringspolitiskt syfte har kommit från mittenpartierna. Det är inte första året som denna fråga behandlats i bankoutskottet, utan det torde ha varit fyra—fem år i följd, och initiativet har kommit i motioner som framlagts av folkpartiet och centerpartiet.
Herr talman! Diskussionen om vem som har upphovsmannarätten är naturligtvis alltid svår att bedöma, men låt mig få säga herr Stefanson att jag minns till och med från min första politiska barndom på 1940-talet, att det då framfördes krav på stabiliseringskonferenser från dåvarande högerpartiet.

Herr talman! Det förefaller vara ett mycket ljumt intresse från kammarens ledamöter för den ekonomiska debatt som pågår här i dag. Jag lovar därför att skära ner mitt manuskript ganska kraftigt med hänsyn till att intresset förefaller vara så pass lågt. Kompletteringspropositionen har föranlett partimotioner från borgerligt håll, vilka jag åtminstone i någon mån vill beteckna som försök eller utkast till alternativ till den reviderade finansplanen. Någon gemensam linje har man som vanligt inte kunnat ena sig om, utan moderata samlingspartiet har gått fram med sin motion och mittenpartierna med sin. Motionerna innehåller en hel del kommentarer till och kritik mot de prognoser och bedömningar av utsikterna för vår ekonomi som redovisas i finansplanen. Jag skall, herr talman, inte upphålla mig vid dessa ting utan begränsa mig till de konkreta yrkanden som finns i motionerna och som återkommer i reservationerna till bankoutskottets utlåtande. Från moderat håll går man återigen till storms mot den offentliga sektorn. Den offentliga sektorns storlek och expansion framställs som det som i grunden ligger bakom de spänningsfenomen som otvivelaktigt gör sig gällande i vår ekonomi för närvarande. Framför allt vill man konstruera upp ett motsatsförhållande mellan den offentliga sektorns utbyggnad och näringslivets anspråk och resurser för sina investeringar. Moderaternas program blir därför att den offentliga sektorn skall begränsas. Jag tycker för min del att detta är ett alldeles för enkelt sätt att lägga upp resonemanget. Det är självklart att en hög takt i fråga om näringslivets produktiva investeringar är en viktig förutsättning för att tillväxttakten i vår ekonomi skall kunna bibehållas på längre sikt. Detta gäller naturligtvis inte minst i dagens läge, där huvudlinjen i den politik vi valt för att komma till rätta med underskottet i bytesbalansen just är att underlätta och stimulera industrins utbyggnad och anpassning till de strukturella förändringar som inträf fat. Investeringar inom exportindustrin och den importkonkurrerande industrin blir då av särskilt intresse. Om denna expansion av investeringarna skall kunna genomföras krävs återhållsamhet från övriga sektorer inom ekonomin. Detta krav måste naturligtvis ställas också på den offentliga sektorn, men jag reagerar emot att det ställs enbart krav på den offentliga sektorn, såsom motionärerna gör. Förhållandet mellan näringslivets investeringar och den offentliga sektorns resursanspråk är inte alls så entydigt som motionärerna vill göra gällande. En allmän rekommendation om att den offentliga sektorn skall begränsas, kan jag därför inte vara med om. Den offentliga sektorns wutbyggnadsbehov måste vägas mot andra sektorers krav och resurser, och man måste beakta det samband som föreligger så till vida att en utbyggnad på ett visst område ofta direkt ställer krav också på insatser inom den offentliga sektorn. I mittenpartiernas motioner har man radat upp sina tidigare förslag på det ekonomisk-politiska området, vilka bankoutskottet redan tidigare i år har behandlat. En nyhet kan jag dock notera, och det är att den föreslagna parlamentariska besparingsutredningen nu kallas omprioriteringsutredningen. Så vill man göra gällande att orsakerna, särskilt de strukturellt betonade, till underskottet i vår bytesbalans inte är ordentligt kartlagda och menar att en parlamentarisk utredning skulle vara rätta vägen att åstadkomma en sådan kartläggning.

För det första menar jag att vi redan har tillräcklig kunskap om förhållandena bakom underskottet för att kunna föra en effektiv ekonomisk politik i syfte att råda bot på det. För det andra har jag svårt att tro, att en parlamentarisk utredning skulle vara rätta vägen att vinna ökad kunskap. Finansministerns uttalanden om möjligheterna av och formerna för en kapitalimport har uppkallat motionärer som vill ta till vara de mindre och medelstora företagens intressen i sammanhanget. Jag tror att det skulle vara olämpligt att försöka skapa särskilda arrangemang för kapitalimport till dessa kategorier av företag. Jag kan inte heller i Övrigt se några skäl till att riksdagen nu skulle göra några uttalanden beträffande formerna för en eventuell kapitalimport.
Herr talman! Endast ett kort genmäle till herr Ståhles yttrande att vi kräver att den offentliga sektorn skall begränsas. Detta slängs ut som ett påstående utan att ses i sitt sammanhang. Vi säger att takten i utgiftsstegringen på den offentliga sektorn icke skall vara starkare än stegringstakten av bruttonationalprodukten.

För det kommande året kan vi räkna med en stegring av bruttonationalprodukten på 3,5 procent och en stegring för den kommande budgeten, enligt de officiella uppgifterna, på ungefär 7 procent. Om det sedan verkligen blir så återstår att se. Men det är en påtaglig skillnad i stegringstakt när det gäller de offentliga utgifterna och stegringstakten när det gäller bruttonationalprodukten. Det är detta vi gör invändningar mot.

Herr talman! Jag hade tänkt framföra ett stort, statsmannamässigt anförande om budgeten, men det finns kamrater som har satt munkorg på mig och jag skall därför inskränka mitt anförande. Jag ser att jag får bugningar från auditoriet redan på förhand! Det är i alla fall en liten sak som jag har gått och funderat över och inte kan avhålla mig från att säga ett par ord om.

Herr Bohman har också något litet varit inne på detta. Nu gäller det att betala kalaset efteråt. Verkligheten har i det längsta dolts bakom varukrediter i utlandet, som jag skulle tro inte kommit fram i statistiken. Det är den offentliga sektorn, stat och kommun, som har gått i spetsen när det gäller att leva över tillgångarna genom reformer överallt och på en gång utan hänsyn till de samlade kostnaderna. Alla vi andra har väl också hjälpt till var och en efter fattig förmåga. Det synliga yttre monumentet över den ekonomiska politiken och den totala ombyggnaden av städer och tätorter som har ägt rum utgör Sergels torg. Jag var där häromdagen och tittade på det nya riksdagshuset, som är slutvinjetten över epoken. För att ekonomiskt klara hela denna gigantiska omställningsprocess av vårt samhälle under några korta år har statsmakterna ständigt krävt ökade resurser, vilka också skattevägen eller via ATP fonderna har ställts till förfogande för den statliga sektorn. En väsentlig del av den ekonomiska tillväxten har på så sätt tagits i anspråk av det allmänna. Detta penningflöde — från den privata till den offentliga sektorn — har verkat köpkraftsökande och skapat en ständig inflationsekonomi, som vi inte kan komma till rätta med med mindre än att vi slår av på reformtempot. Även från regeringssidan har man väl varit inne på detta. Den automatiska skatteskruven har i sin mån bidragit till att kamouflera den verkliga situationen. Jag läste en artikel i dag, där man berättade att penningströmmen inom den offentliga sektorn 1970 skulle kom ma att röra sig om 80 miljarder kronor. Så frågade man: Hur styrs dessa penningströmmar för att minska den inflationsdrivande effekten? Vilka styrningsmedel finns det egentligen inom finansdepartementet? Styrningarna sköts av yngre partivänner till finansministern, vilka kallas in som rådgivare. Huruvida de alltid har det rätta sinnet för uppgifterna vet jag icke. Jag har också tänkt peka på den snedvridande effekt som den ensidiga penningoch kreditpolitiken fått för dagens ekonomi. Medan budgeten och den offentliga sektorn verkar som en inflationsspruta över hela fältet, träffar den ekonomiska politikens restriktiva sida med hela sin tyngd det enskilda näringslivet. Det sägs visserligen att man vill främja investeringsverksamheten inom näringslivet, men kreditrestriktionerna och det höga ränteläget har förödande effekt på investeringsverksamheten. Men det är värre än så. Företagens likviditet: påverkas i negativ riktning. Jag är medveten om att stora företag har rätt goda möjligheter till självfinansiering och därför klarar sig relativt väl, men småföretagen och de medelstora företagen har inte samma möjligheter. Det är ett utomordentligt dåligt tecken att konkursernas antal stiger. Det har också förvånat mig att man inte tidigare i dag fäst uppmärksamheten vid utvecklingen på börsen, som ju är ett uttryck för bedömningen av näringslivets situation över ett större fält. Herr Wärnberg menade att kreditrestriktionerna inte innebär något idiotstopp. Det är riktigt, men de verkar icke desto mindre på sina håll mycket hårt. Jag måste opponera mig mot att herr statsrådet Wickman och med honom herr Wärnberg egentligen skjuter över skulden på affärsbankerna och sparbankerna när de säger att vi visserligen skall ha kreditrestriktioner men att så som sparbanker och affärsbanker tillämpar dessa, har aldrig va rit vår mening. Man anser tydligen att bankinstituten är hårdare än riksbanken avsett och att det är det som gör att man har fått den här effekten. Herr Wärnberg var inne på sparandet och använde OECD-statistiken från år 1968. Jag skulle tro att 1968 var vårt bästa år, med låg inflationstakt i värt land. Stegringen av prisutvecklingen inskränkte sig till 2,5 procent. Sparandet var också livligt då. Men vad som är alarmerande är utvecklingen därefter, och år 1970 har hushållssparandet varit exceptionellt dåligt. Herr Wärnberg säger att han ingenting har emot hushållssparande och att han gärna vill gynna det. Men, säger han, ur jämlikhetssynpunkt kan man inte vara med om sådant. Om alltså en miljonär skulle få en krona mer skattefritt än småspararen säger herr Wärnberg, nästan med ett moraliserande tonfall i rösten, att sådant där skall man inte gynna. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till den vid bevillningsutskottets betänkande fogade reservationen med mig som första namn.

Herr talman! Med hänsyn till angelägenheten av att begränsa debatten skall jag inte anföra några allmänna synpunkter, utan vill säga några ord främst som egen företagare och som representant för ett stort antal mindre och medelstora företagare. Vi har tidigare blivit påminda om den opinionsyttring som nu på olika sätt når oss från en del håll ute i landet. Vi har i dag annonsen från Jönköpingsföretagare, och vi har blivit aviserade om att det i morgon kommer en annan annons från Småland, där ett stort antal företag erbjuds till försäljning. Jag kan nämna att vid företagareföreningens årsmöte i Gävle i går — det gäller alltså Gävleborgs län — var frågan om småföretagens situation uppe till behandling. Då uttrycktes mycket Ang. den ekonomiska politiken, m.m. stor oro och bekymmer för sysselsättningsmöjligheterna och existensmöjligheterna i framtiden. Jag har fått påringning från en och annan företagare i min hemort som blivit mäkta ledsen — för att använda ett milt ord — med anledning av den skärpta åtstramningen på checkräkningskrediternas område och den höjda ränta på dessa krediter som därmed blivit följden i varje fall i våra trakter. Att det kanske ibland blir litet anstrykning av överord i en sådan här opinionsyttring är förståeligt med hänsyn till den arbetssituation som mindre och medelstora företagare oftast befinner sig i. De har en orimlig arbetsbörda och ett mycket tungt ansvar för företagets existens och för de anställda och även för det samhälle där de verkar. De måste ta på sig en rad olika uppgifter som större företag kan överlåta åt specialister. Det är inte underligt att de kanske då ibland i trötthetens och resignationens tecken ger uttryck för sin oro med mycket starka ord. Vad är det som bekymrar framför allt? Det är för det första räntan, som under en längre tid varit så hög, att den verksamt bidrar till att försämra lönsamheten och begränsar företagens egen finansieringskraft — och vi skönjer ju ingen lättnad i detta avseende. Ett krav från företagarna är alltså att man försöker åstadkomma en lägre räntenivå. Industriministern har här meddelat att han tagit sina initiativ. Vi från centerpartihåll tycker att detta är glädjande, ty vi har ifrågasatt värdet av räntan som ett konsumtionsdämpande medel. Vi önskar industriministern all lycka med den uppgift han här har påtagit sig. Jag vill tillägga att man kanske ändå bör pröva möjligheterna att här i landet oavsett förhållandena utomlands i någon mån gå före med en räntesänkning. För det andra är kreditrestriktionerna det stora bekymret. Dessa drabbar de mindre företagen hårdast. Mindre företag har de minsta reserverna och kommer först i kläm när krediterna stramas åt. De har den lägsta kreditvärdigheten, vilket gör att de också drabbas av bankernas restriktioner. De har svårast att komma igen och få nya lån. Företagarnas personliga krediter betyder mycket för de mindre företagen. Det händer ofta att ett mindre företag som kanske har aktiebolagsform råkar ut för likviditetssvårigheter. I sådana fall kan ägaren inte sällan genom en personlig kredit klara av de tillfälliga svårigheterna. Genom det nuvarande kreditstoppet är denna möjlighet nästan helt borta, vilket har förvärrat situationen. Vad jag särskilt vill framhålla är att företagen i lokaliseringsområdena har drabbats mycket hårt. Det är orimligt att dra in checkräkningskrediter för företag som nyligen har blivit tilldelade lokaliseringslån eller lokaliseringsbidrag. Om man drar in 20 procent av en checkräkningskredit, kan detta innebära att man tar den omedelbara likviteten för företaget i anspråk, och då kan företaget råka i en besvärlig situation. Inflationen drabbar också mindre företag i första hand. De har oftast mindre lagerreserver, och de får ingen inflationsvinst på sina varulager. De prishöjningar som sker när det gäller råvaror slår igenom på en gång, och det är som bekant också svårare för mindre företag att kompensera sig snabbt med prishöjningar. Här har i dag mer än en gång erinrats om den mycket negativa tendensen i fråga om företagskonkurserna. Under hela 1960-talet har fler och fler företag kommit på obestånd. Det bör vara en varning. Frågan har mycket stor räckvidd. Det är inte bara fråga om ett eller annat företag som skall överleva, utan det är också fråga om tusentals sysselsatta som är beroende av dessa företag. Vidare är det fråga om många orters möjlighet att ha ett näringsliv, ty de mindre och medelstora företagen utgör oftast grunden för en orts bestånd. Regeringen har en betydande del av ansvaret för dagens situation på detta område. Man har haft ansvaret och haft möjligheterna att göra de ingrepp som varit erforderliga t.ex. för att företagen i dag skulle ha haft en större självfinansiering. Det räcker inte med fagert tal som herr Wickman har ägnat den mindre och medelstora företagsamheten i dag. Det fordras en rad åtgärder, och det fordras framför allt bredd på åtgäderna från hela regeringens sida för att dessa problem skall lösas. Fortfarande kan man möta en mycket negativ inställning till mindre och medelstor företagsamhet hos många socialdemokratiska talesmän och i stor utsträckning inom den socialdemokratiska pressen. Vi tror att herr Wickman så småningom skall kunna komma till rätta med detta förhållande inom sitt parti. Industriministern sade att vår produktionsapparat nu arbetar på gränsen av sin förmåga. Jag vill göra en erinran mot det talet. I stödområdena är industrin fortfarande inte utnyttjad, och där råder alltjämt en stor arbetslöshet. Vi anser att man här gjort ett stort misstag. Om lokaliseringspolitiken ägnats större resurser hade det i dag funnits flera företag som hade sugit upp arbetskraft som nu är arbetslös och sugit upp den dolda arbetslösheten. Jag tror att lokaliseringsåtgärder också hade varit mycket verksamma för att komma till rätta med den starka inflation som vi nu noterar. Regeringen har uppenbarligen misskött sina åligganden gentemot lokaliseringsområdena och gentemot kravet på att utnyttja resurserna i full utsträckning. Den mindre och medelstora företagsamhetens nuvarande läge kräver, anser jag, en rad åtgärder, av vilka jag vill nämna några. Regeringen måste på ett eller annat sätt ställa ökade lånemedel till förfogande för företagsamheten. Det kan ske via företagareföreningarna. Jag erinrar om att årets riksdag har avslagit framställningar om att öka hantverkslånefonden. Företagareföreningarna har möjlighet att verka just på de områden som är mest i behov av krediter. Jag hoppas att regeringen under sommaren skall finna möjligheter att öka företagareföreningarnas utlåningskapacitet. även hjälpen till föreningarnas administration bör ökas. Jag tror att det är en mycket angelägen åtgärd. Ytterligare medel bör också ställas till förfogande för övriga kreditinstitut som betjänar mindre och medelstora företag.

Jag önskar också att det vidtas åtgärder för att åstadkomma en selektiv kreditmarknad när det gäller lokaliseringsområdena. Herr Fälldin har i ett särskilt yttrande i lokaliseringsutredningen sagt att man inte kan bedöma kreditåtgärderna på samma sätt i lokaliseringsområden som i landet i övrigt. När man i en högkonjunktur har anledning att införa kreditrestriktioner finns det alltså inga skäl till att låta dem slå lika hårt i de områden som fortfarande har undersysselsättning. Jag tror att det är mycket angeläget att man verkligen tar upp dessa frågor. Det är egentligen bara centern som i riksdagen gång på gång har fört fram kravet på en selektiv kreditmarknad. Jag vill understryka vad som sägs i annonsen från Jönköping, nämligen att vi måste prioritera kapital till industrin från omedelbar konsumtion. Till slut vill jag framhålla att vi borde få till stånd en samverkan mellan företagen. Visserligen har vi den delegation för mindre och medelstor företagsamhet som nyligen är tillsatt. Vi hälsar med tillfredsställelse att den i motsats till utskottets skrivning i fjol kommer att bestå av företagarrepresentanter och att denna fråga inte överlämnades till industridelegationen. Men jag tror knappast att den har möjlighet att snabbt verka på detta område. Det finns anledning för regeringen att ta kontakt med den mindre och medelstora företagsamhetens organisationer för att diskutera dagens situation och föreslå snabba åtgärder. Jag vill understryka att det är angeläget att man här verkligen handlar snabbt och inte väntar på långvariga utredningar.

Herr talman! Herr Dahlén ställde en fråga till mig i sitt anförande i förmiddags. Med hänsyn till kammarledamöternas mycket berättigade önskemål om att få denna debatt slutförd i rimlig tid hade jag nästan tänkt att avstå från att ge ett svar. Men jag förstår att herr Dahlén är rätt angelägen om att åtminstone få höra något. Jag skall fatta mig så kort som möjligt. Herr Dahléns fråga avsåg vår beredskap för kontakter med EEC. Jag vill lämna följande svar. De frågor på olika områden som för svenskt vidkommande kan aktualiseras vid en förhandling med Gemenskapen har sedan lång tid — som kammarens ledamöter vet — varit föremål för utredningar och överväganden. Ett omfattande material föreligger redan belysande Romfördragets innebörd och praktiska tillämpning. Vi har också kontinuerligt registrerat de beslut som har fattats inom Gemenskapen under denna nästan tioåriga utveckling. Vi har sökt analysera innebörden och de möjliga konsekvenserna för vår egen del vid en framtida anslutning till ett utvidgat EEC.

Nordek tar jag såsom ett exempel. Även om utredningsapparaten understundom fått tagas i anspråk för andra uppgifter har arbetet med marknadsproblematiken i alla fall inte avbrutits. Regelmässigt har föredragningar skett inför regeringen, åtminstone ett par gånger om året, där resultatet av detta utredningsarbete har redovisats. I betydande utsträckning har materialet också kunnat offentliggöras. 15 offentliga utredningar föreligger. Jag vill framför allt hänvisa till volymen Sverige och EEC-—Romfördraget ur svensk synvinkel, som utkom 1968. Även beträffande vad som hänt därefter har en redogörelse — i viss mån en analyserande studie — utarbetats. Den är under tryckning. Det var vår förhoppning att den skulle kunna ligga på riksdagens bord innan riksdagen åtskiljs, men den lär på grund av belastningen i tryckerierna inte kunna komma ut förrän ungefär till midsommar. När förhandlingarna blev aktuella med anledning av den engelska första förhandlingsansökan år 1961 tillkallades en särskild grupp med företrädare också för företag och organisationer på jordbrukets, handelns och industrins områden. Till den knöts även representanter för arbetsmarknadsorganisationerna. Kommittén skulle kunna fungera som rådgivare under pågående förhandlingar till förhandlingsgrupper och central utredningsapparat. Den rådgivande kommittén knöts till kommerskollegium. Den har sammanträtt många gånger, men eftersom vi ju inte har stått i något förhandlingsläge har den närmast fått utgöra en grupp där aktuella principiella handelspolitiska frågor redovisats. Vi är i färd med att se över den rådgivande kommittén i syfte att få till stånd en sammansättning som bättre motsvarar dagsläget. Flera personer är inte aktiva längre och bör väl träda tillbaka, men avsikten är att vi under den närmaste månaden också skall kunna utse en ny rådgivande kommitté. Jag glömde att säga det allra viktigaste, nämligen att jag den 11 maj i år tillsatte en särskild interdepartemental beredningsgrupp som skall företa en mera djupgående och detaljerad genomgång av de frågeställningar som kan bli aktuella. På grundval av det material som därvid framkommer skall sedan instruktionerna utformas för den förhandlingsdelegation som kommer att utses. Det blir en ny genomgång av materialet; en del av slutsatserna kan i belysning av utvecklingen kanske komma att modifieras. Även förhandlingsgruppen kommer inom kort att utses. I varje fall räknar vi med att inom den närmaste månaden kunna utse den person som från svensk sida skall vara huvudförhandlare när vi kommer i resonemang och förhandlingar med Gemenskapen.

Herr talman! I bankoutskottets utlåtande nr 54 behandlas Kungl. Maj:ts proposition nr 120 angående komplettering av riksstatförslaget för budgetåret 1970/71. I propositionen framföres tankegångar från regeringens sida med anledning av de påfrestningar som valutareserven har utsatts för, och där säges att det bör övervägas att åstadkomma en viss kapitalimport i mera organiserade former än den som ägt rum tidigare i år. och II: 1460 — pekas på alt de mindre och medelstora företagen drabbas hårdare än de större företagen av kreditrestriktionerna. Herr talman! Jag vill i likhet med andra talare här i dag understryka de mindre och medelstora företagens oro inför framtiden. Många faktorer har medverkat till de yttringar som har förekommit. Ett bevis därför är de 364 företag från Jönköpings län med cirka 20 000 anställda, som tidigare i dag omnämnts, och deras opinionsyttring genom annonser i dagens tidningar och uppvaktning för finansministern, enligt tidningspressen. Till detta kommer även oroande utbud av mindre och medelstora företag till försäljning, nu senast ett samordnat utbud av 17 företag inom en ort. Den mest akuta orsaken till det ovissa läget är det skärpta kreditläget. Det ökade anialet konkurser talar sitt tydliga språk om det bistra klimatet för de mindre och medelstora företagen. I propositionen talas det inte om på vilket sätt nämnda kapitalimport skall göras eller vilka kreditinstitut som skall komma i fråga för densamma. Det sägs inte heller något om huruvida de mindre och medelstora företagen skall kunna komma i åtnjutande av den kapitalimport som regeringen anser bör övervägas. Dessa företagarkategorier har icke samma möjligheter till kapitalanskaffning på den inhemska marknaden som de större företagen, vilka bl.a. genom obligationslån eller andra kreditformer kan skaffa erforderligt kapital. Möjligheterna till denna kapitalimport bör därför utformas på ett sådant sätt att de mindre eller medelstora företagen inte kommer i en sämre ställning än andra vid finansieringen av sina kapitalbehov. Med anledning av utskottets påpekande att särskilda kreditmöjligheter står dessa företag till buds kan det endast konstateras att dessa möjligheter Ang. den ekonomiska politiken, m.m. icke är tillräckliga, särskilt med hänsyn till vad jag tidigare anfört om begränsningen på den inhemska kreditmarknaden. Detta är specielit aktuellt i det nuvarande kreditläget, Kreditskärpningarna slår hårdast för de mindra och medelstora företagen. I reservation 4a till bankoutskottets utlåtande krävs, liksom i motionsyrkandet, att den organiserade upplåningen skall komma till stånd genom olika kreditinstitut, med syfte att tillhandahålla även de mindre och medelstora företagen krediter. Formerna för upplåning av utländskt kapital kan vara olika, men det utomlands upplånade kapitalet bör förmedlas såväl av privata som av statliga kreditinstitut. Herr talman! Jag kommer, med stöd av vad jag nu anfört, senare att yrka bifall till reservation 4 a vid bankoutskottets utlåtande nr 54.

Herr talman! I detta allmänna beredningsutskottets utlåtande behandlas motioner som är väckta i denna kammare av fröken Stenberg och herr Per Jacobsson och i andra kammaren av herr Larsson i Umeå m.fl. I motionerna hemställes att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte begära att en plan utarbetas syftande till att anlägga en rekreationsort — kurortsanstalt — i Vindelådalen efter de riktlinjer som angivits i motionerna. I reciten till utskottets utlåtande lämnas en mycket omfattande redogörelse för de synpunkter som framförts i motionerna. Av dessa framgår bl.a. att man tänkt sig ett kombinat av turistoch vårdanläggning som skulle lokaliseras till Vindeln. Utskottet har med en tillfällig borgerlig majoritet beslutat föreslå riksdagen att i skrivelse till Kungl. Maj:t som sin mening ge till känna vad utskottet anfört. Motionärerna är ute i det mycket vällovliga syftet att skapa arbetstillfällen i dessa områden, där samhällets lokaliseringsstöd är den enda förutsättningen för en ökad sysselsättning. Utskottet säger i sitt utlåtande: älven ej kommer att byggas ut bör en ökning av arbetstillfällen i Vindelådalen tillgodoses genom andra sysselsättningsobjekt.” Om detta uttalande råder inga delade meningar mellan utskottsmajoriteten och reservanterna. Vi är helt överens om att samhället genom lokaliseringspolitiken måste stödja områden som har undersysselsättning och därvid använda alla de instrument som står till samhällets förfogande, vilka i hög grad blivit utökade genom den i förra veckan antagna nya lokaliseringspolitiken. Den är närmare redovisad i statsutskottets utlåtande nr 103. Inom ramen för denna lokaliseringspolitik arbetar bl.a. glesbygdsutredningen som har till uppgift att utreda glesbygdsproblemen, varvid utredningen fortlöpande skall följa den i länen utförda regionalpolitiska utvecklingsplaneringen och tillgodogöra sig dessa resultat. Mera speciella utredningsuppgifter har lagts på särskilda sakkunniga för planering av turistanläggningar och friluftsområden. De sakkunniga skall enligt sina direktiv särskilt sträva efter att skapa sysselsättningstillfällen inom sysselsättningssvaga regioner, och deras arbete skall därför särskilt avse Norrland. Att bryta ut ett speciellt projekt, som det av motionärerna föreslagna, ur sitt sammanhang med planeringen i stort inger utskottets reservanter mycket stora betänkligheter. Visserligen har utskottsutlåtandet i sin kläm bara ett tillkännagivande, men motiveringen i motionerna och i utskottets utlåtande innebär faktiskt en direkt beställning av byggande av en anläggning av denna karaktär i Vindeln. Vi reservanter anser att detta inte är riktigt och tycker nästan att det är litet genant att man till de utredningar som är tillsatta för att sköta den regionalpolitiska verksamheten skall ge anvisningar om vad som bör ske i dessa områden. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Först bara ett par ord om bakgrunden till de motioner som behandlas i allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 47.

Alla har ju som bekant länge väntat på statsmakternas beslut om en utbyggnad eller ej. När beskedet kom var det inte på något sätt förvånande att den lokaliseringspolitiska debatten och den allmänna diskussionen kring möjligheterna till sysselsättning för Vindelådalens invånare intensifierades allteftersom tiden gick. I den regionala pressen finns det många bevis för detta. Det har efterlysts konkreta förslag till sysselsättningsskapande åtgärder, och det är mot den bakgrunden vi motionärer tagit fasta på en idé som förts fram i pressdebatten. Vi har utvecklat och vidarebefordrat den till riksdagen, varvid vi föreslagit att riksdagen hos Kungl. Maj:t begär en utredning om anläggande av en rekreationsort i Vindelådalen. Förslaget har också tillstyrkts av den tillfälliga utskottsmajoriteten. Parallellt med försöken att bygga ut industrisysselsättningar anser vi att servicesidan i högre grad bör uppmärksammas, så att möjligheten att sälja service med hög sysselsättningseffekt bättre tillvaratas. Detta skulle kunna ske genom att en anläggning — typ rekreationsort-kuranstalt — som gärna också tar sikte på internationellt klientel byggdes i Vindelådalen och lokaliserades till en ort i ett område med utvecklingsmöjligheter. Vi anser att anläggningen med hjälp av modern teknik skulle kunna ges en attraktiv rekreationsmiljö och att den borde förläggas inom Vindelns kommun, som bl.a. har en väl utbyggd samhällsservice, goda kommunikationer, vacker natur etc. Den skulle också kunna utnyttjas som vårdcentrum för gäster som inte är sjuka i egentlig mening men som behöver rekreation och kanske viss konvalescentvård. Anläggningen skulle kunna ges stor kapacitet och marknadsföras också internationellt. Vi räknar även med att en sådan anläggning skulle få positiva sidoverkningar mot turistnäringen och att en rekreationsort av denna typ skulle ge en konstant sysselsättning inte minst för kvinnlig arbetskraft. Som bekant finns en stor kvinnlig arbetskraftsreserv i norra Sverige. En jämförelse på det internationella planet visar att kurortsanstalter i Schweiz, Frankrike och Västtyskland blivit välkända och attraktiva resemål för ett internationelit klientel. I Västtyskland finns inte mindre än 23 delstatliga kuranstalter, och stora statliga bidrag och lån lämnas till dessa. De har också visat sig vara mycket attraktiva. Vi menar att rejäl statlig satsning av liknande art på en rekreationsort i övre Norrland — i Vindelådalen — med god marknadsföring skulle kunna ge samma goda utslag. Det finns också exempel på statliga investeringar genom riksförsäkringsverkets kurortsverksamhet i Nynäshamn, Åre och Tranås. Remissinstanserna har också med något undantag och vissa nyanser över lag varit positiva till förslaget om utredning. Riksförsäkringsverket är beträffande förslaget tveksamt på vissa punkter men säger bl.a. om badhotellet i Tranås att denna institution är mycket eftersökt av personer som önskat vård utan att vara i behov av egentlig sjukhusvård. Det är personer som lider av ledgångsreumatism, andra reumatiska sjukdomar, nervösa åkommor och astma. Det är en form av medicinsk rehabilitering, men det finns andra.

Socialstyrelsen har också fört fram en del synpunkter och nämner att det skulle bli svårt att få kvalificerad sjukvårdspersonal till en sjukvårdsanläggning i Vindeln. Det stämmer kanske inte riktigt med verkligheten. Det har nämligen visat sig att personalrekryteringen till exempelvis Hällnäs sjukhus gått mycket bra. Däremot tror socialstyrelsen på en kuranstalt med tillgång till olika slags serviceanordningar för friska personer i behov av vila och rekreation. Kungl. arbetsmarknadsstyrelsen har också uttalat sitt intresse för lokaliseringsstöd för komplettering av turistanläggning med sådana anordningar som möjliggör att anläggningen mellan säsongerna kan disponeras för konvalescentvård och menar att en samverkan mellan turistnäringen och vårdmyndigheterna bör kunna leda till bättre utnyttjande av lämpliga turistanläggningar och därmed till bättre lönsamhet. Enligt mitt förmenande tyder dessa tre remissinstansers, riksförsäkringsverket, socialstyrelsen och AMS, yttranden på att en utredning av förslaget om rekreationsort-kuranstalt i Vindelådalen vore befogad. varit klart positiva i sina yttranden. Och jag vill gärna ta även dessa remissinstansers yttranden till protokollet. Det är länsstyrelsen i Västerbottens län, landstinget i samma län, medicinska fakulteten vid Umeå universitet, länsläkarorganisationen, Västerbottens turisttrafikförbund och Vindelns kommun.

Statsutskottet menar visserligen enligt samma utlåtande, nr 103, att detta område beaktas utan riksdagens åtgärd i det speciella sammanhanget. Men i dag föreligger ett annat sammanhang — ett konkret förslag till utredning, genom vilket vissa lokaliseringspolitiska effekter skulle kunna uppnås. Det är fråga om bestående sysselsättningseffekter som riksdagen förutsatte skulle givas Vindelådalen vid det historiska Vindelälvsbeslutet år 1967. Ett riksdagsbeslut i dag i enlighet med utskottsmajoritetens hemställan skulle vara ett logiskt och positivt uppföljande av riksdagens tidigare ställningstagande. Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag borde kanske inte yttra mig i denna fråga, eftersom jag bor i det område som närmast berörs, nämligen Vindelådalen, men frågan är för mig och för befolkningen i detta område av ganska stort intresse. Detta ärende har ju kommit på riksdagens bord alldeles i slutet av vårsessionen, t.o.m. på den sista arbetsdagen. Det är ovisst om det innebär en fördel eller en nackdel, om ärendet skall komma att avgöras i trötthetens tecken eller om riksdagen äntligen skall visa en generös gest av förstående välvilja, innan ledamöterna sprider sig i de svenska sommarhagarna. Utskottet har ju tillstyrkt motionens tanke — och det inger vissa förhoppningar — men utskottet är försiktigt i sina bedömningar och förslag och har kommit till den slutsatsen att frågan om anläggandet av en kuranstalt i Vindelådalen bör utredas. Utskottets yttrande mynnar ut i en försynt vädjan att riksdagen måtte ge Kungl. Maj:t sin mening till känna. Så långt är allt gott och väl. Men vad som i någon mån är ägnat att förvåna i detta sammanhang är att inte hela utskottet har kunnat ena sig om denna försiktiga formulering. Var är den hurtfriska beslutsamheten från år 1967, då samma utskott enhälligt uttalade att Vindelälvens bevarande var att anse som en riksangelägenhet och att önskvärda och bestående lokaliseringspolitiska åtgärder borde vidtas? Nu vet vi att älven inte kommer att byggas ut. Därför borde vi vara tacksamma att få vara med och föra fram projekt som i någon mån kan betraktas som ersättningsobjekt. Vad gör nu utskottets andra hälft när ett konkret förslag förs fram som skulle kunna ge betydande sysselsättning, framför allt åt den kategori av människor i detta område som är svårplacerad, nämligen den kvinnliga arbetskraften? Ja, det kan man läsa om i den reservation som fogats till utskottsutlåtandet. Det är för övrigt ett aktstycke som — det tror jag, herr talman, att jag vågar göra gällande — knappast torde komma att åberopas i någon större utsträckning i Vindelådalen av regeringspartiets företrädare i den kommande valrörelsen. Vad är det nu som reservanterna har att komma med? Jo, de säger att beredande av arbetstillfällen i Vindelådalen är en mycket angelägen uppgift. Efter att ha gjort denna upptäckt måtte det enligt min mening ha vållat vissa svårigheter att inte bi träda utskottsmajoritetens förslag. Det gäller naturligtvis att inte verka avvisande men samtidigt finna utvägar som om möjligt garanterar att det inte blir något av. Uppenbarligen finner man sig uppmuntrad av det förhållandet att man nyss avslagit motioner om att beakta regionalpolitiska synpunkter vid lokalisering av vissa typer av sjukhus, och då menar man kanske att konsekvensen kräver att man ställer sig avvisande även i detta fall. Sedan kommer en redogörelse för olika utredningar: Vi har glesbygdsutredningen som har till uppgift att utreda glesbygdsproblemen, vi har sakkunniga för planering av turistanläggningar och friluftsområden, vi har 1968 års lokaliseringsutredning som skall behandla den fortsatta stödverksamheten och pröva olika slags sysselsättningsobjekt 0. S. V. Detta låter verkligen hoppfullt, och reservanterna förklarar med en svepande gest att hithörande problem bör lösas inom ramen för en totalplanering för området. Man tillägger förtröstansfullt att man ”förutsätter att en sådan planering kommer till stånd utan onödig tidsutdräkt när det pågående utredningsarbetet ger erforderligt underlag härför”. Jag tror att reservanterna kan känna sig lugna. Det vore ett under om det skulle hända någonting under de närmaste fem åren.

Alltså: om ett sysselsättningsskapande projekt lanseras, kan det inte prövas fristående. Skall man följa den model len kommer såvitt jag förstår lokaliseringspolitiken att löpa smidigt och behändigt i fortsättningen. Reservanterna tycker vidare att man bör beakta den tveksamhet som uttalats av socialstyrelsen och riksförsäkringsverket beträffande svårigheten att skaffa personal till den föreslagna anläggningen. Inledningsvis fastslår man att det är angeläget att skapa arbetstillfällen i Vindelådalen, och i nästa andetag vågar man inte satsa på ett föreslaget projekt, därför att man är rädd för att det inte finns arbetskraft. Det förefaller åtminstone mig otroligt att utskottets reservanter skall vara lika okunniga om arbetskraftssituationen i Västerbotten som man tycks vara i socialstyrelsen. De yttranden som avgivits av medicinska fakulteten och rektorsämbetet vid Umeå universitet, länsstyrelsen i Västerbottens län, landstingets förvaltningsutskott, = länsläkarorganisationen, Västerbottens turisttrafikförbund m.fl. saknar tydligen någon större betydelse för reservanterna. Man kan fråga sig vad det här egentligen gäller. Detta framgår av motionen och utskottets utlåtande, och jag vill säga att jag är väl medveten om att det här verkligen inte är fråga om något färdigt projekt. Det är säkerligen förenat med många svårigheter. Det är ett projekt som behöver utredas och prövas i sina detaljer, men skulle icke riksdagen ändå kunna vara med om detta?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

Herr talman! Jag tillhör den tillfälliga utskottsmajoriteten, och jag står bakom föreliggande utlåtande och den argumentering som här förts av fröken Stenberg. Jag vill helt kortfattat säga att reservanterna främst har hakat upp sig på två saker. Först och främst skulle enligt deras mening ett bifall till motionen förrycka de stora sammanhängande planer som skulle rädda sysselsättningen i dessa regioner. Jag tror att detta är att överdriva situationen. Jag tror inte att ett bifall till utskottets förslag på något sätt skulle spränga de översiktliga planer som det här gäller. Reservanterna har vidare tagit fasta på de negativa delarna i remissvaren, vilket har påpekats senast av herr Jacobsson. Det resonemang som socialstyrelsen för om personalrekryteringssvårigheterna och som går ut på att det framför allt skulle vara svårt att rekrytera chefspersonal är inte ovanligt, och man får ofta höra det då det gäller lokaliseringen av företag och institutioner. Jag vill bara från denna talarstol fråga: Vart skulle det bära hän om vi skulle följa ett sådant resonemang i alla sammanhang? Det skulle innebära —— för att något tillspetsa det hela — att om det inte går att rekrytera en chefsläkare till Vindelådalen skulle hela den stora skaran anställda vara nödsakad att flytta eller att vara utan sysselsättning bara av denna anledning. Jag tror inte att vi kan falla för det resonemang som här förs av socialstyrelsen. Det väsentliga är att på platsen finns den stora och tunga delen av arbetskraften. Jag anser att det bör finnas möjligheter att rekrytera den andra arbetskraften som ju ändock mycket sällan kan räkna med att få anställning på den arbetsplats där man är född och där man har vuxit upp.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
Herr talman! Jag vill bara ännu en gång understryka att vad vi har siktat på är en rekreationsanläggning kom binerad med en kurortsverksamhet av sådant format att verksamheten kan marknadsföras också internationellt. Även länsläkarorganisationen i Västerbotten betonar förslagets från hälsovårdssynpunkt nationalekonomiska betydelse och anser att ett reaktiveringscentrum i övre Norrland är ett väl dokumenterat och sedan lång tid tillbaka övervägt önskemål. Ett sådant centrum låter sig väl förenas med en anläggning av internationellt format. Själva utformningen av anläggningen får naturligtvis en eventuell utredning ta ställning till. Statlig ekonomisk garanti är naturligtvis erforderlig beträffande anläggningskapitalet. Projektet är ju en lokaliseringspolitisk fråga. Driftskostnaderna bör i huvudsak täckas av avgifter. Naturligtvis har ett projekt av denna typ också intresse för turistoch resenäringen och skulle säkert verka stimulerande på turistresandet till dessa trakter. Varför skall inte ett konkret objekt, som tillstyrkts såsom realistiskt av en rad remissinstanser, kunna prioriteras med en utredning. Jag instämmer här med herr Per Jacobsson. En snabbutredning skulle kunna sätta in projektet i det sammanhang som det talas om i reservationen. Då tillämpas ändå, fast mera effektivt, det gamla nötta uttryck som låter, skulle jag vilja säga, nästan som en refräng och på mig ger ett intryck av en undanglidande manöver, nämligen att ”allt skall lösas i ett större sammanhang”. Jag tycker nog att en utredning är på sin plats.